Herr talman! Jag vill börja med att tacka finansministern för svaret. Detta är en liten fråga som inte berör så många men som ändå visar på den rödgröna regeringens synsätt när det gäller det civila samhället. Det finns en mängd föreningar i Sverige som hjälper utsatta grupper i samhället på olika sätt. Under Alliansens tid möjliggjordes därför skattefri aktieutdelning om den skänktes till välgörenhet samt skattereduktion för gåvor till ideella föreningar. Dessa reformer har underlättat för många viktiga aktörer att kunna göra mer och hjälpa fler. En minnesgåva till en privatperson från dennes arbetsgivare efter en längre tids anställning är skattefri för arbetstagaren. Men om man skulle vilja skänka den gåvan till välgörande ändamål blir den beskattad som lön. Därför anser jag att det vore rimligt att det belopp som minnesgåvan motsvarar borde kunna skänkas skattefritt till välgörande ändamål. Jag anser också att goda exempel som finns ute i samhället ska uppmuntras och inte bestraffas. Nu har regeringen aviserat att man ska slopa skattereduktionen för gåvor till ideell verksamhet. Man skriver på regeringens hemsida: Regeringen anser att understödjande av ideell verksamhet inte är en uppgift för skattesystemet. Prioriteringar av stöd med skattemedel till ideell verksamhet ska avgöras av demokratiskt valda organ och deras representanter. En avdragsrätt för gåvor till ideell verksamhet minskar också utrymmet för det samhälleliga stödet och ökar den ideella sektorns beroende av enskilda personers förmåga och vilja att bidra. Som jag tyder regeringens politik anser man att det i första hand är politiker som ska avgöra hur pengarna ska fördelas och inte medborgarna. Den reform som alliansregeringen gjorde har inneburit att den civila sektorn fått fler och mer resurser för att kunna hjälpa andra. Frågan är om finansministern anser att det slopade avdraget kommer att innebära mer pengar för den ideella sektorn. Det tror inte jag.

Herr talman! Den ideella sektorn i Sverige bidrar oerhört mycket på många olika sätt. Det finns många olika sektorer. Det handlar om kulturverksamhet, idrottsverksamhet, barn och ungdomsverksamhet och social verksamhet, för att nämna några. Här bedrivs ett fantastiskt, viktigt arbete både med barn och ungdomar men också vad gäller socialt utsatta eller med att stödja människor att till exempel kunna få in en första fot på arbetsmarknaden. Regeringen vill på olika sätt se till att det finns goda förutsättningar för den ideella verksamheten i Sverige. Möjlighet att ge kontanta minnesgåvor skattefritt tror jag kanske inte är det mest effektiva sättet att stödja den ideella verksamheten. Det finns kanske andra mer effektiva sätt. Vad gäller skatteavdrag för andra gåvor än just minnesgåvor fördelar vi skattemedel utifrån hur privatpersoner skänker sina pengar. Föreningar som har många förmögna anhängare eller medlemmar som kan ha goda möjligheter att skänka gåvor till dem ska då få större andel av skattebetalarnas pengar än föreningar och organisationer som inte har lika många förmögna sponsorer. Det är inte uppenbart för mig att det är bästa sättet att fördela våra gemensamma skattepengar. Det blir lite som en omvänd Robin Hood-politik. Jag tror att det är bättre att politiska församlingar, där vi har representanter för alla medborgare, tillsammans beslutar hur man fördelar resurser till de ideella organisationerna.

Herr talman! När jag lyssnar på finansministern förstår jag att finansministern menar att det skulle bli mer pengar till den ideella sektorn om man skulle ta bort avdragsrätten för gåvor. Då kan ju politikerna som sitter i kommunerna själva avgöra exakt vilka bidrag dessa föreningar ska få. I själva verket baseras ofta de olika bidragen till exempelvis idrottsföreningar eller andra föreningar på antal aktiviteter eller belopp som kan finnas som är nödvändiga för att se hur mycket pengar en förening ska få. Avdragsrätten för gåvor är någonting som är utöver den rätten att få från samhället. Enskilda känner: Jag tycker att den här verksamheten gör ett bra jobb. Jag kommer inte att behålla pengarna själv. Om jag får en skatteutdelning kan jag välja att skänka hela beloppet i stället för att det ska beskattas, eller om jag vill ge ett bidrag för en gåva kan jag få tillbaka på det på skatten. Det handlar om någonting man ger. Det är ingenting man tar. Då skulle det bara bli mer pengar till den ideella sektorn och den civila sektorn. Jag är orolig över den utveckling som har skett när det gäller just den civila sektorn. Vi har den här frågan där regeringen vill slopa avdragsrätten. Sedan har vi momsen på secondhandbutiker. Dessa människor som gör ett bra jobb för alla i Sverige arbetar lite i motvind just nu. Det är jag väldigt orolig för.

Herr talman! Det har varit många inlägg och en lång skattedebatt här under eftermiddagen. Det är nu dags att konkludera. Vi har hört från finansministern att man ska höja skatten på jobb så att fler människor ska kunna komma i arbete. Vi har nu också hört att det ska vara bra för den ideella sektorn att höja dess skatt. Med detta ser jag sammantaget fram emot nästa gång finansministern ska argumentera för högre skatt på till exempel alkohol och tobak.

Herr talman! Nu har alkohol och tobaksskatterna just höjts. Vi får väl se vad som blir resultatet av det. Jag förstår inte riktigt varför Erik Andersson tog upp just momsen på secondhandförsäljning. Här råder en väldigt bred enighet om att vi vill lösa den problematiken. Jag var nyligen i skatteutskottet och hade ett väldigt bra möte och fick stor uppslutning i skatteutskottet för regeringens linje att vi vill försöka lösa den frågan som inte var löst när vi kom in i Regeringskansliet. Det är viktigt att påpeka att det inte är en fråga som regeringen har fattat något beslut om. Vi har haft en diskussion med EU under en längre tid eftersom det bottnar i en EU-lagstiftning. Sedan kom också en dom från Högsta förvaltningsdomstolen. Det är väldigt bra att vi kommer att kunna lösa den frågan tillsammans. Vi kommer med förslag från Regeringskansliet, och vi kan sedan tillsammans lösa den frågan här i riksdagen. Det ser jag verkligen fram emot. Vi har tidigare diskuterat, Erik Andersson och jag, under eftermiddagen. Det är uppenbart att Erik Andersson tycker att så fort någonting är en skattereduktion är det gratis. Då blir det konstigt att man inte kan ha skattereduktion för gåvor, eftersom det inte kostar någonting när man tar det på skattesidan. Men det blir en minskad skatteintäkt. På så sätt blir det en kostnad för medborgarna. Hur den ökade skatteintäkten sedan kommer att användas kommer vi att återkomma till i samband med att förändringen sker. Från regeringens sida tycker vi att det är viktigt att den ideella sektorn har goda villkor för att verka. Den genomför väldigt viktiga insatser i samhället.

Herr talman! Utgångspunkten för min interpellation är att minnesgåvor är skattefria. Då är frågan om det inte borde vara skattefritt om man väljer att skänka minnesgåvan till välgörande ändamål. Det var den utgångspunkten jag hade. Där är svaret: Nej. När det gäller övrig skattereduktion för gåvor är den maximala skattereduktionen man kan få 1 500 kronor per år, så det är inga större belopp. Det civila samhället är väldigt viktigt. Därför ska vi värna det och stötta det så mycket vi kan. Det var därför jag tog upp frågan om momsen. Jag känner till det arbete som har lagts ned i den frågan. Jag tog upp den eftersom det är en oro som många i den civila sektorn känner som arbetar i secondhandbutiker som handhas av Röda Korset, Kyrkornas Secondhand eller andra. De känner att de arbetar lite i motvind. Det var därför jag tog upp frågan om momsen i samband med den slopade skattereduktionen för gåvor som regeringen avser att lägga fram förslag om i en framtid. Jag vill tacka för en bra debatt.

Herr talman! Vi har haft många diskussioner om den ideella sektorn här i kammaren, och jag har även varit i skatteutskottet under den här våren. Det är väldigt glädjande vilket engagemang som finns bland många riksdagsledamöter för den ideella sektorn. Det beror naturligtvis på att vi har en väldigt stor ideell sektor i Sverige, vilket är fantastiskt positivt. Jag hoppas att den ideella sektorn verkligen känner vilket stöd som finns från en bred majoritet i Sveriges riksdag. Det finns också ett stort erkännande från riksdagen för det arbete de gör. Det är ett faktum att vi har dessa frågor uppe och diskuterar dem många gånger i olika interpellationsdebatter men också i skatteutskottet. Jag ser fram emot att vi kan fortsätta att debattera, diskutera och samarbeta om den ideella sektorns villkor under de kommande åren.